Herr talman! Anne Wibble noterar att jag har lämnat delvis likartade svar tidigare på dessa frågor. Ställs samma fråga upprepade gånger, föreligger en viss sannolikhet för att svaret också blir detsamma. Jag brukar pliktskyldigast räkna upp de motiv som låg till grund för införandet av löntagarfonderna, säger Anne Wibble. Jag skall göra det, eftersom jag tror att det behövs för debatten. Motiven anges i den proposition som låg till grund för riksdagens beslut: ”Löntagarfonderna kan medverka till att minska de fördelningspolitiska motsättningarna och därmed ge löntagarnas organisationer bättre förutsättningar att medverka till att bevara en hög lönsamhet i näringslivet. Fonderna kan, i första hand genom sin vinstdelning, bidra till att bryta den onda cirkel som består i att höga vinster alltid tenderar att följas av kraftig löneglidning vilket i sin tur leder till högre inflation och försämrad tillväxtkraft. Fondernas inträde på aktiemarknaden kan motverka att en höjd efterfrågan på riskkapital verkar uppressande på kapitalavkastningskravet vilket skulle hämma företagens expansionsförmåga. Fonderna innebär att löntagarna ges ett direkt ansvar för riskkapitalets användning och allokering samtidigt som de får del i framtida vinster och ett ökat inflytande på företaget.

Det innebär inte att vi har löst alla problem när det gäller lönebildningen. Vi ägnar den ett utomordentligt stort intresse. Det är en fråga som debatteras hett och som diskuteras inom de fackliga organisationerna. Jag tycker kanske att det är att göra det litet för enkelt för sig när man ställer frågan som Ann Wibble vill göra: ”Har fonderna löst lönebildningsproblemen?” Nej, inte alls. Men vi sade inte heller att de skulle lösa de problemen. Jag tror att man är litet naiv om man tror att vi skulle ha kommit in i den gynnsamma utvecklingsfas som vi befinner oss i, om regeringen inte vidtagit en rad åtgärder för att ge fördelningspolitiken en annan inriktning än den hade under de borgerliga regeringarnas tid. Till de åtgärderna hör löntagarfonderna. Jag vill göra några kommentarer till vad Gunnar Hökmark sade. Löntagarfonderna har införts i strid med svenska folkets uppfattning, antydde han. Jag tycker att det är ett konstigt sätt att argumentera på. Fonderna har ju införts genom den belutsprocess som är anbefalld, nämligen genom beslut av den svenska riksdagen. Jag tycker att man ställer sig utanför på ett sätt som inte gagnar debatten om parlamentarismens olika former. Gunnar Hökmark säger också att fonderna kanske inte var så farliga att införa om man ser till vad de är i dag men däremot med tanke på vad de kan bli. Jag vill då erinra om att agitationen mot löntagarfonderna egentligen hade som huvudtema att redan planeringen för deras införande var något negativt och vidare att de redan första dagen skulle leda till en katastrof för svensk ekonomi genom sin psykologiska inverkan på svenskt näringsliv. När man nu kan konstatera vad som har inträffat under de här åren är det emellerid påtagligt att vi har haft en mycket gynnsam utveckling av Sveriges ekonomi, samtidigt som löntagarfonderna har verkat. Det tyder inte på att Gunnar Hökmarks analys när det gäller löntagarfonderna är riktig i väsentliga hänseenden. Jag vill upprepa det som är huvudtemat i mitt svar: Löntagarfonderna skall ha rimliga möjligheter att arbeta på de villkor som gäller för marknaden för riskkapital. Det är själva huvudfrågan. Antingen anser man att det skall vara så eller också gör man det inte. Jag anser det - löntagarfonderna måste kunna fungera på de marknader som finns. Det måste också innebära att man ger dem rimliga möjligheter exempelvis till sekretess. Den fjärde fråga som Gunnar Hökmark ställde gällde vilka motiv som finns för löntagarfonderna. Det har jag svarat på. Antingen tycker man att diskussionen om lönebildningsproblemen i den svenska ekonomin är seriös eller också tycker man det inte. Om man har följt den svenska ekonomiska utvecklingen tror jag det är obestridligt att man kan konstatera att löntagarfonderna har spelat en roll, tillsammans med en rad andra ting, för att vi skulle komma i åtnjutande av den gynnsamma utveckling som vi har upplevt.

Herr talman! Statsrådet Johansson räknade än en gång upp de mål som är angivna i propositionen. Det var väl roligt att höra dem, men jag ifrågasätter inte alls att Bengt K. Å. Johansson vet vilka mål som är beskrivna där, och jag tycker faktiskt att han borde tro att även jag känner till dem. Jag har inte heller på något sätt påstått att löntagarfonderna skulle lösa lönebildningsproblemet. Det vore synnerligen naivt att tro så — det instämmer jag i. Men — jag har ifrågasatt är om statsrådet Johansson eller någon annan inom regerigen kan hävda att införandet och existensen av dessa kollektiva löntagarfonder på något sätt gett en positiv effekt på den svenska ekonomin och det svenska lönebildningsproblemet. Statsrådet Johansson upprepade nu att fonderna enligt hans bedömning spelar en viktig roll för att få ner lönekostnaderna. Då skulle jag vilja att han utvecklade det resonemanget lite närmare. Jag tycker att det vore rimligare om han strök under denna sin uppfattning med t.ex. de resonemang som finns i andra sammanhang, när regeringen beskriver vilka ekonomiskpolitiska åtgärder och vilka utvecklingstendenser som man ser som särskilt viktiga för att få bukt med lönekostnadsproblemet. Det är t.ex. ett faktum att det i kompletteringspropositionen, som nästan enbart tar upp frågan om lönebildningen och kostnadsutvecklingen i Sverige, inte finns någonting om löntagarfondernas s.k. positiva effekt på detta. Tvärtom finns det, som jag har försökt beskriva, snarare analyser som visar att vad det handlar om är att ge de enskilda anställda individuell del i vinst, dvs. det som vi i folkpartiet kallar andel-i-vinstsystemet men som regerignen vill straffbeskatta. Jag har svårt att få detta att gå ihop. Men mot bakgrund av att statsrådet Johansson nu två gånger har sagt att han för sin del anser att fonderna spelar en viktig roll vill jag ändå upprepa frågan om han vill dra ut perspektivet några år till år 1990. Om fonderna enligt regeringen är så bra och har så positiva bidrag att ge, kommer då enligt riksdagsbeslutet fondskatterna att tas bort, eller kommer bara själva tillförseln till löntagarfondssystemet upphöra, medan fondskatterna skulle finnas kvar och då kanske gå till någon annan typ av kollektiva fonder? Vi vet ju att det finns ganska gott om idéer inom t.ex. LO beträffande ytterligare fonder. Jag tror det skulle vara ett viktigt besked, om statsrådet Johansson kunde säga något om fondskatternas vara eller icke vara efter 1990.

Herr talman! Jag sade tidigare att löntagarfonderna infördes i strid med uppfattningen hos en majoritet av svenska folket, och det står jag för. Jag tror nog att också Bengt K. Å. Johansson är mycket medveten om detta. Både socialdemokratins interna opinionsundersökningar och alla andra opinionsundersökningar visar entydigt på detta. Det är ingen kritik mot det demokratiska systemet att konstatera detta. Däremot är det något som händer när den politiska majoriteten inte är tillräckligt ödmjuk mot majoriteten utanför detta riksdagshus. Det är ytterligare något som visar på hur viktigt det är att politiker i sin gärning visar respekt för de enskilda människorna och deras privata sfär. Herr talman! Bengt K. Å. Johansson talar mycket om den gynnsamma utveckling som inträffat i svensk ekonomi sedan 1982 och vill liksom skjuta fram löntagarfonderna i det sammanhanget. Snarare är det så att begrepp som dollar, kaffe och olja har betytt mer än t.ex. den tredje löntagarfonden. Bengt K. Å. Johansson läste upp de olika mål som är socialdemokratins motiv för att vi skall ha löntagarfonder. Då vore det intressant att få litet mer diskussion i detalj, om det i dag är regeringens uppfattning att existensen av de kollektiva löntagarfonderna de facto haft en återhållande effekt på löneutvecklingen. Det vore intressant att få svar på den frågan. Under de här åren har ju lönekostnadsutvecklingen legat långt över de mål som regeringen haft och över snittet i våra viktigaste konkurrentländer. Beträffande kapitalbildningen är det de små och medelstora företagen som tillsammans med de stora företagen och de anställda inom den offentliga sektorn som betalar, medan pengarna går tillbaka till de börsnoterade företagen, i kraft av att fonderna köper aktier. Jag tror att Trefond Invest, den tredje löntagarfonden, i 1986 års bokslut hade uppfört av 1,5 miljarder i marknadsvärde för aktier 7 milj.kr. i ett icke börsnoterat företag. Det visar mycket klart bilden: pengarna går från de små och medelstora företagen och från entreprenörerna till de företag som redan i dag har gott om pengar. Det har lett till betydande kursvinster. Någon har sagt att man på den tredje vägen kör Porsche, och den är betald genom de kursvinster som löntagarfonder har kunnat medverka till. Det är besynnerligt att Bengt K. Å. Johansson mot den bakgrunden hävdar här i riksdagen att löntagarfonderna har påverkat och förbättrat den fördelningspolitiska utvecklingen.

Herr talman! Jag finner det fortfarande anmärkningsvärt att Gunnar Hökmark vill definiera frågan om man har infört detta i strid med svenska folkets vilja eller inte, såsom en fråga om vad vissa opinionsundersökningar säger. Jag har sett olika opinionsundersökningar. Resultatet beror på hur man ställer frågorna. Det är väl ändå så, Gunnar Hökmark, att vi genom denna riksdag har ett system för hur man fattar beslut i viktiga frågor här i Sverige? Det vore väl ganska egendomligt om vi inte kunde enas om att det är en bra form. Till Gunnar Hökmark vill jag också säga, att om man har uppfattningen att allt som har hänt sedan 1982 beror på att dollarkursen eller priset på olja och kaffe har utvecklats gynnsamt, så tror jag att det är ganska meningslöst att vi fortsätter diskussionen. Dollarkursen, liksom priset på kaffe, har faktiskt gått upp och ned under den här perioden. Det har ganska litet att göra med den gynnsamma utveckling jag talade om när det gäller grundläggande faktorer i Sveriges ekonomi. Det handlar i stället om kapitalbildning, vår förmåga att rycka tag i export och konkurrenskraft, i vilken utsträckning vi har kunnat stabilisera denna utveckling, slutat låna pengar utomlands och fått ner budgetunderskottet och liknande. Jag tycker att det verkar mera fruktbart att diskutera med Anne Wibble, som i vart fall har en ton av konstruktiv dialog i debatten om vilken roll löntagarfonderna i så fall har spelat i detta system. Det är emellertid litet synd att Anne Wibble glömmer bort att vi här i landet, innan löntagarfonderna slutligen infördes genom ett beslut i riksdagen, under en följd av år hade en konstruktiv, viktig och ganska långvarig diskussion kring frågan om hur kapitalbildningsproblemet skulle kunna lösas. I den diskussionen deltog också folkpartiet på ett konstruktivt sätt och tillsatte den utredning som så småningom ledde fram till en del förslag. Den dialogen måste hela tiden fortsätta. Det är ett grundläggande problem i alla ekonomier hur kapitalbildningen skall kunna klaras, och hur man skall få en rimlig avvägning mellan konsumtion och investeringar samtidigt som man har en hög tillväxttakt. Vinsttoleransen spelar då en betydelsefull roll.

Detta är en så pass viktig fråga att jag egentligen skulle vilja fråga Anne Wibble vilka förslag hon har kommit med under de här åren för att lösa dessa problem. Vi har inte haft anledning att ställa frågan tidigare, eftersom vi har lagt fram en rad förslag själva. I en mera konstruktiv diskussion är det egendomligt att folkpartiet, som tidigare intresserade sig för denna fråga, inte har kommit med egna förslag. På varje punkt där vi har lagt fram förslag beträffande förnyelsefonder, avsättningar till särskilda investeringsfonder eller löntagarfonder har folkpartiet av någon anledning sagt nej. Mot bakgrund av den viktiga roll kapitalbildningen spelar är det litet svårt att förstå detta. Avslutningsvis vill jag säga, vilket inte torde vara någon nyhet för Anne Wibble, att detta system enligt riksdagsbeslutet gäller fram t.o.m. 1990.
Herr talman! Vi har ett alldeles utomordentligt system för att fatta beslut här i Sveriges riksdag. Men det systemet fungerar bättre om majoriteten i riksdagen tar hänsyn till vad majoriteten av svenska folket tycker i olika sakfrågor. Det har ingenting att göra med om besluten är lagliga eller ej, det är de självfallet i och med att de fattas här. Om Bengt K. Å. Johansson vill vara seriös tror jag inte att han på fullt allvar vill hävda att majoriteten av svenska folket vill ha löntagarfonder. Jag tror att han själv är mycket medveten om att det är det omvända förhållandet som gäller. Om Bengt K. Å. Johansson debatterar seriöst borde han också vara fullt medveten om att den utveckling som har präglat den svenska ekonomin knappast har hämtat sina positiva effekter från löntagarfonderna, utan från externa faktorer som har varit gynnsamma för Sverige. Det skulle vara intressant om Bengt K. Å. Johansson ville säga några ord i en fråga som jag tycker är vital och som av fondanhängarna angavs som en mycket viktig orsak till införandet av löntagarfonderna — nämligen kapitalbildningen. Fondernas pengar går i dag åt till att köpa aktier i de stora etablerade företagen. De lönsamma och växande små och medelstora företagen blir lidande, eftersom de inte får någonting tillbaka. Jag frågade i min interpellation om Bengt K. Å. Johansson var beredd att lämna en redovisning av hur kapitalflödet fungerar. Det vore intressant om han här i dag ville säga att han är beredd att göra en sådan översyn. Det är annars så att socialdemokrater uppenbarligen inte är intresserade av att i verkligheten följa upp om de fonder de har infört fungerar såsom de påstod att de skulle göra. I annat fall är löntagarfonderna, precis som fondmotståndarna hela tiden har sagt, socialdemokratins sätt att socialdemokratisera svenskt näringsliv. Jag skulle i det sammanhanget vilja lägga till ett och annat i frågan om löntagarfondernas tidningsägande, som är upptagen i interpellationen. Åtminstone till för ett år sedan sade Bengt K. Å. Johansson att han inte var beredd att vidta någon åtgärd mot att löntagarfonder köper tidningar. Det skulle i praktiken innebära att de fem löntagarfonderna tillsammans med fjärde AP-fonden skulle kunna skaffa sig en dominerande andel av företaget Tidnings AB Marieberg, som har hand om Dagens Nyheter och Expressen. Anser regeringen från sina utgångspunkter att den typen av aktieköp är acceptabelt och förenligt med ett fritt och öppet samhälle?

Herr talman! Jag skall helt kort beröra de punkter Gunnar Hökmark tog upp. 1. Vill svenska folket ha löntagarfonder? Svenska folket vill ha en snabb ekonomisk utveckling och reallönehöjningar. Det handlar om huruvida löntagarfonderna bidragit till att vi har kommit in i en sådan gynnsam utveckling. Mitt svar är ja. 2. Har löntagarfonderna varit bra? Jag anser att de har varit bra. Gunnar Hökmark har tillsammans med en rad andra debattörer i moderata samlingspartiet och från andra håll sagt att löntagarfonderna skulle leda till en katastrofal utveckling av Sveriges ekonomi. Jag tycker att man då åtminstone kunde vara så pass ödmjuk att man nu säger att detta inte var sant och att man gjorde en helt felaktig bedömning. Vi har inte haft en katastrofal utveckling av Sveriges ekonomi. 3.Blir småföretagen lidande? Det förhåller sig på samma sätt där, att den faktiska situationen visar att de svenska små och medelstora företagen har haft en utomordentligt gynnsam utveckling de senaste åren både när det gäller lönsamheten och när det gäller den ekonomiska stabiliteten i företagen. Dessa företag har vuxit. Då kan det ju inte vara så att löntagarfonderna har orsakat dem någon katastrof. Man kan bara läsa igenom de statistiska siffror som finns för att konstatera detta och, om man är intresserad av det, faktiskt fråga småföretagarna själva. Inte heller de kan hävda något annat. 4. Är det acceptabelt att löntagarfonder köper aktier i opinionsbildande företag, tidningsföretag? Ja, enligt min mening skall det inte sättas upp några särskilda regler i det avseendet. Däremot har jag också tidigare markerat att det inte finns något särskilt intresse av att löntagarfonderna skall engagera sig där. Det har de inte heller gjort.

Herr talman! Det är sant att statsrådet Bengt K. Å. Johansson aldrig har varit riksdagsman. Han har dock varit kanslichef i ett riksdagsutskott, och som sådan borde han ha inhämtat att en riksdagsledamot inte har rätt till mer än två repliker. När han därför i sitt senaste anförande, efter det att Anne Wibbles replikrätt var utgången, ställde upprepade frågor till henne, tycker jag att han bar sig synnerligen olämpligt åt i en riksdagsdebatt. Det var det första jag ville säga. Det andra jag vill säga är följande. Jag konstaterar att i den diskussion som har förts om löntagarfonder och när de infördes med riksdagsmajoritet angavs det att dessa fonder inte var ett steg på vägen utan det slutliga steget. På de frågor som har ställts i det sammanhanget har statsrådet inte kunnat ge något svar. Vad som skall hända med vinstandelsskatten och med de särskilda ATP-avgifterna efter 1990 är kammaren efter dagens debatt än mer osäker om än vad den någonsin har varit.
Herr talman! Jag vet inte om Anne Wibble tycker att det var angeläget eller nödvändigt att Hadar Cars gick upp och beklagade debattens gång. Jag tycker inte att jag ställde några besvärliga frågor. De kan faktiskt ses såsom något som kan tas uppi följande debatter. Om det är så att folkpartiet vill ha en dialog om kapitalbildningen, tycker jag att den dialogen kan föras framöver. De frågor som jag ställde var nämligen inte av annan karaktär än att de kan tas upp vid senare tillfälle. Vad har folkpartiet för synpunkter och förslag att komma med när det gäller kapitalbildningens problem i den svenska ekonomin, eftersom man avvisar och har avvisat bl.a. löntagarfonder och en rad andra initiativ från socialdemokraterna? De frågorna har ställts tidigare, och jag tycker inte att det var särskilt bekymmersamt att jag nu berörde dem. När det sedan gäller den fråga som Hadar Cars avslutade sitt inlägg med, så har jag redan svarat på den, nämligen att det här systemet är antaget av riksdagen att gälla t.o.m. år 1990.

Herr talman! Åke Wictorsson har frågat mig vilka förutsättningar som finns för att bringa kreditmarknadskommitténs arbete till ett snabbare slut och om jag är beredd att medverka till en tidigare parlamentarisk förankring av kommitténs arbete. Åke Wictorsson har vidare frågat om värdepappersutredningen kan ägna vederbörlig uppmärksamhet åt de problem som aktualiseras av Stockholms kommuns penningmarknadsaffärer. Slutligen har Åke Wictorsson frågat om utredningens arbete kommer att ge underlag för åtgärder mot missförhållanden i fondkommissionärernas verksamhet, samt vilka andra åtgärder regeringen överväger för att snabbt komma till rätta med dessa. Vad först gäller kreditmarknadskommitténs arbete så motiverar den snabba utvecklingen på kreditoch värdepappersmarknaderna att förhållandena snarast kartläggs. Det är därför angeläget att kreditmarknadskommitténs uppdrag fullföljs utan dröjsmål. Från finansdepartementets sida har vi hela tiden uppmärksamt följt arbetets gång. Kommittén har också fått betydande resursförstärkningar för att snabbt kunna fullfölja sitt arbete. Flertalet frågor har lagts ut på arbetsgrupper och har på så sätt kunnat utredas parallellt. Jag har fått uppgift om att ett huvudbetänkande kommer att lämnas i slutet av detta år. Några åtgärder för att ytterligare påskynda kommitténs arbete ser jag inte nu vara möjliga. Däremot befarar jag att en utökning av antalet kommittéledamöter skulle kunna försena arbetet ytterligare. Den information m.m. till representanter för riksdagen som kan erfordras rörande ett så komplext utredningsmaterial som det här är fråga om får enligt min mening därför sökas i andra former. och andra förhållanden på värdepappersmarknaden omfattar — Prot. 1986/87:130 dessa en allmän översyn. De enda frågor som uttryckligen undantagits från 25 maj 1987 kommitténs utredningsuppdrag gäller lagstiftning om nya placeringsinstrument. Dessa frågor har i stället, enligt regeringens direktiv den 15 januari 1987 , anförtrotts en särskild utredare, som skall vara klar med sitt arbete före 1987 års utgång. Utredaren skall enligt direktiven kartlägga och beskriva handeln med optioner och andra liknande finansiella instrument samt analysera de samhällsekonomiska effekterna av denna form av handel. Dessutom skall utredaren lämna förslag till vilka regler som bör gälla för handeln. Jag vill påpeka att optioner, terminer m.m. till sin natur är riskinstrument. Det innebär att förluster, i vissa fall stora sådana, kan inträffa. Då nya regler skall ställas upp måste, precis som när det gäller den traditionella aktiehandeln, utgångspunkten emellertid vara att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden skall upprätthållas och att enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras. En fråga för sig är om vissa placeringsinstrument skall få användas av kommuner och andra offentliga institutioner. Vad gäller placeringar av det allmännas medel måste ju alldeles speciella krav ställas på säkerhet. Gränserna för den tillåtna placeringsverksamheten får här anges i kommunallagstiftningen, i verksinstruktioner etc. Kommunförbundet har utfärdat vissa rekommendationer i dessa hänseenden. Enligt vad jag har inhämtat kommer vidare en arbetsgrupp inom civildepartementet att inom kort presentera ett betänkande som bl.a. tar upp frågan om kommunernas medelsplaceringar. Vad särskilt gäller fondkommissionärernas verksamhet vill jag först påminna om att det krävs bankinspektionens tillstånd för att få driva fondkommissionsrörelse. Det är alltså inte så att vem som helst kan starta kommissionärsverksamhet. Ändå är det riktigt att bankinspektionen i några fall har observerat sådana missförhållanden som Åke Wictorsson tagit upp. Det har varit fråga om att fondkommissionärerna inte klart bekräftat givna kundorder, s.k. självinträde har skett utan att kunden har underrättats, pantsatta fondpapper har överbelånats, kreditprövningen har varit bristfällig, och att förmånliga affärer har skett mot kommissionärens eget handelslager på kundernas bekostnad. Utan att gå in i detalj vill jag säga att oarter av det slag Åke Wictorsson pekar på enligt min mening måste stävjas. Jag utgår från att de kommer att uppmärksammas av den parlamentariska kommittén. De vittgående direktiven anger, särskilt mot bakgrund av värdepappershandelns ökade internationalisering, att centrala delar av fondkommissionslagstiftningen bör tas under förnyat övervägande, bl.a. reglerna om handelslager i värdepapper, självinträde och s.k. blankning, dvs. handel med värdepapper som har tagits emot som lån. Kommittén skall då beakta de skyddsintressen som ligger till grund för reglerna. Min bedömning i dag är att delar av lagstiftningen måste skärpas. Samtidigt är det viktigt att påpeka att vissa av de företeelser som Åke Wictorsson har tagit upp står i strid redan med gällande lagregler och med de allmänna råd som bankinspektionen utfärdat. Jag vill därför, utan att gå in i någon bedömning av hur allmänt förekommande missförhållandena är, 15 betona vikten av en effektiv myndighetstillsyn av dagens lagar och regler. Enligt min bedömning motiverar utvecklingen på kreditmarknaden att inspektionen ges ökade resurser. För närvarande pågår en översyn av inspektionens verksamhetsinriktning och organisation i syfte att ytterligare effektivisera tillsynen.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Johansson för svaren på de frågor jag ställt i min interpellation. Svaren visar en stark medvetenhet hos regeringen om de problem som finns i klippekonomin och en klar vilja att snabbt vidta åtgärder för att komma till rätta med de missförhållanden som råder. Den explosionsartade utvecklingen på börserna har närts av en ytterst likvid penningmarknad och stora förväntningar om vinster i en uppåtgående marknad. Detta har lockat in en rad nya aktörer på marknaden, både när det gäller dem som handlar med aktier, kommissionärerna, och dem som köper aktier, optioner och terminer, kunderna. Detta är bra ur den synvinkeln att företagens försörjning med riskkapital kraftigt förbättras. Men det är inte bra att den våldsamma spekulationen, underblåst av okritiska massmedia, har lockat in alltför många köpare utan tillräckliga kunskaper och resurser att på ett riktigt sätt bevaka sina intressen. Det är närmast skandalartat att så många intressenter som professionellt arbetar på marknaderna åsidosatt gällande regler och bortsett från de oskrivna regler som ansetts gälla. Till detta kommer att utvecklingen av en rad nya instrument gått så snabbt att dess konsekvenser inte varit klarlagda, ännu mindre reglerade. Aktieoch penningmarknaderna är utpräglade riskmarknader. Den som ger sig in i affärer på dessa marknader får räkna med stora risker genom kursförändringarna. Spekulationen är en del av dessa marknaders funktion. Detta kan ge stora vinster men också stora förluster. Den som ger sig in i den leken får den leken tåla. Min interpellation riktar sig inte mot detta förhållande. Uppenbart har utvecklingen påverkats starkt av att vi haft en snabb kursuppgång, som inte alls motsvarats av produktionstillväxten och avkastningen ute i företagen. Det finns anledning att anta att en snabb nedgång på börsen, som inte kan vara långt borta, kommer att redovisa ytterligare missförhållanden. I en labil marknad blåses varje rykte upp, oavsett om det är sant eller falskt, och får direkta konsekvenser för marknaden. Vi behöver effektiva värdepappersmarknader. För detta fordras att allmänhetens förtroende kan upprätthållas och att de enskildas kapitalinsatser inte äventyras otillbörligt. Reglerna måste vara rättvisa, informationen skall nå fram till alla. De som yrkesmässigt arbetar på marknaderna måste uppfylla högt ställda etiska krav. Vi har under senare tid upplevt upprepade avsteg från dessa principer. Fermentaaffären blir alltmer den skampåle vid vilken fjättras inte bara f. d. VD och styrelsemedlemmar med djup förankring i svenskt näringsliv utan också banker, fondkommissionärer, mäklare och massmedia. Av och till har hävdats att missförhållanden på börsen skulle hindras genom s.k. självreglering, dvs. de agerande skulle själva bygga upp etik och kontroll. Nu har utvecklingen klart visat att detta inte fungerar när tillräckliga ekonomiska vinster vinkar. Då faller de etiska reglerna, oavsett — Prot. 1986/87:130 om det gäller grå eminenser i de svenska storföretagens allra heligaste eller 25 maj 1987 : den senaste ”kycklingen” på börsgolvet. Det är som Håkan Gardell har sagt: Bevakningen fungerar inte när alla sitter vid samma middagsbord. Det är utomordentligt tillfredsställande att regeringen och statsrådet Johansson inte fallit för talet om självreglering utan snabbt ingripit med en rad förslag och åtgärder för att komma till rätta med missförhållandena. Jag tackar för beskedet att kreditmarknadskommitténs huvudbetänkande kommer i slutet av detta år. Där får det inte bli någon försening. Redan när jag skrev min interpellation var jag klar över att det inte är realistiskt att nu komplettera kommittén med parlamentariker. Däremot tror jag att handläggningen i fortsättningen skulle vinna på att parlamentariker får tillfälle att så snabbt som möjligt tränga in i kommitténs arbete och delta i det arbete som föregår propositionen. Det är angeläget att också detta arbete drivs snabbt och målmedvetet. Optionsskandalen i Stockholms kommun står i en klass för sig. Det är utomordentligt värdefullt att reglerna för kommunernas medelsförvaltning klarläggs och preciseras, bl.a. i det arbete som bedrivs i civildepartementet. Vi vill inte ha någon ytterligare spekulation med allmänna medel. Det är djupt oroande att en sådan skandal inträffat i Sveriges största kommun med den största och mest välbetalda härskaran av experter och sakkunniga. Det är med största tillfredsställelse jag tar del av statsrådets besked, att oarterna inom fondkommissionsverksamheten måste stävjas och lagstiftningen skärpas. I detta sammanhang finns det också anledning att fråga om inte särskilda kvalifikationsvillkor borde uppställas för rätten att utöva mäklaryrket. Det borde införas någon form av auktorisation, som kunde fungera som ytterligare medel för att komma till rätta med felaktiga tillämpningar av regler och etik. Det kan inte vara riktigt att allmänheten skall anförtro stora penningsummor och fullmakter att göra omfattande affärer till personer vilka i massmedia karakteriseras med det gemensamma uttrycket ”kycklingfarmen”. Här borde det finnas plats för många initiativ av de s.k. självreglerande krafterna och, i den mån de inte räcker till, för ingripanden av statsmakterna. Än en gång: tack för svaret!

Herr talman! Herr statsråd! Jag vill först ägna åtskillig uppmärksamhet åt interpellationen, innan jag tar upp en diskussion med statsrådet. Man måste ställa sig frågan varför Åke Wictorsson lägger fram en sådan här interpellation, som såvitt jag kan finna i alla delar bygger på konstruerade, falska uppgifter eller på medvetna vridningar av fakta som jag utgår från att Åke Wictorsson har kunskap om. Tyvärr verkade det som om Åke Wictorsson innan interpellationen skrevs inte kände till att kompetenskraven i fondkommissionslagen är mycket stränga. Det verkade dessutom faktiskt som om Åke Wictorsson inte hade uppmärksammat att statsrådet i sitt svar på hans interpellation pekade på just det förhållandet. För säkerhets skull vill jag därför upplysa Åke Wictorsson om att vi har en sådan lagstiftning i Sverige som gör det nödvändigt för rätten 17 att driva fondkommissionsverksamhet att bankinspektionen ger en oktroj och att denna föregås av ett omfattande remissförfarande. Det finns kapitaltäckningsregler i denna lagstiftning, som säkerställer att fondkommissionsverksamheten bedrivs under seriösa former. Nej, utformningen av Åke Wictorssons interpellation, och tyvärr också av hans första inlägg, tyder på att Åke Wictorsson är ute efter att provocera till ytterligare regelskrivning eller också efter att medvetet nedvärdera fondkommissionsverksamheten i Sverige. Detta kan bara vara skadligt — om vi har till utgångspunkt för vår verksamhet här i riksdagen att medverka till en sund och rimlig debatt, som inte i onödan skadar allmänhetens förtroende för samhällsfunktionerna. Jag menar att en sådan interpellation som den Åke Wictorsson har lämnat egentligen bara kan ha en enda effekt med sig: den åstadkommer oro hos en allmänhet som uppmärksammar att en riksdagsman ställer sådana här frågor till ett statsråd. Det är kraftiga ord jag använder, och för den skull vill jag gärna ge alldeles tydliga exempel. Först och främst tar Åke Wictorsson upp Stockholms penningplaceringsfråga som en del av anledningen till misstron mot kreditmarknaden, finansbolagen, fondkommissionsverksamheten och annat. Vad det är fråga om där är emellertid en brist i kommunal revision och kommunal administration, som inte har ett smack med den här marknaden att göra. Verkligt allvarligt blir det faktiskt när Åke Wictorsson skall beskriva grunderna för sin misstro mot fondkommissionsverksamheten. Låt mig ge ett exempel. Han pekar på att det förekommer att kommissionärer före förvaltningsuppdraget och utan direkt kontakt med kunden gör självinträde och köper och säljer aktier. Det är ju fullständigt omöjligt, Åke Wictorsson. Ett förvaltningsuppdrag kan inte komma till stånd utan att man har ett avtal om förvaltning. Vad som därefter sker regleras naturligtvis av avtalet. Det här är faktiskt ett utmärkt exempel på det tendentiösa i vad Åke Wictorsson har presterat. Det är intressant att notera att statsrådet på det sätt som ankommer på ett statsråd som skall besvara en partikamrats interpellation inte kan undgå att gå till rätta med vissa av överdrifterna och konstatera att Åke Wictorsson har fel på ett par grundläggande punkter. Jag vill alltså ta upp till debatt med statsrådet synpunkterna på kreditmarknadskommittén. Vi har ju här i riksdagen fått uppleva att regeringen i oktober lade fram en proposition om banklagstiftning. Innan denna behandlades i utskottet och i kammaren, kom det också två eller tre tilläggspropositioner om ändringar i banklagstiftningen. Men vad värre är är ju detta att statsrådet Johansson i de här propositionerna uttalar att han visserligen lägger fram en proposition beträffande den ifrågavarande företeelsen, men att han förutsätter att kreditmarknadskommittén även fortsättningsvis skall utreda och bereda denna fråga, så att vi möjligen senare får ännu en lag, men då kanske med ett annat innehåll. GOTA-lagstiftningen är ett utmärkt exempel på detta. Där inför regeringen utan egentlig beredning nya regler om ägandet i bankvärlden, nya regler om kapitaltäckning på dispensgrund och nya regler om dispens från dispensen — om så skulle vara nödvändigt. Med denna lagstiftning som bakgrund går sedan penningmarknaden till placeringar i GOTA-Holding, men i medvetande om att det, enligt statsrådets uttalanden, finns möjligheter att lagen på nytt skall ändras, därför att kreditmarknadskommittén kan komma fram till en annan värdering. Det — Prot. 1986/87:130 måste vara ett oeftergivligt krav att det här blir någon ordning, statsrådet 25 maj 1987 Johansson. Med hänsyn till ert tidigare i dag demonstrerade intresse för dialog vill jag anmäla mitt intresse för en sådan. Vi har här i riksdagen ett oerhört starkt intresse av att veta att det är vi som stiftar lag och att regeringen respekterar detta. Vi vill kunna stifta lag på grundligt förberett arbete, och vi vill framför allt stifta lag som gör att allmänheten har en aning om vilka regler som gäller. Därför vill jag gärna fråga om statsrådet är beredd att ta upp en dialog om en förbättring och effektivisering av kreditmarknadskommitténs arbete. Jag har vissa idéer om hur det skall gå till.

Herr talman! Jag konstaterar att Åke Wictorsson i sin interpellation också har gjort en rad viktiga påpekanden om brister i fondkommissionärernas verksamhet. Jag delar inte Nic Grönvalls uppfattning att det i och med att regler är uppställda är opåkallat att komma med kritik, som nu Åke Wictorsson har gjort i sin interpellation. Bankinspektionen har, framför allt i april 1986, haft anledning att göra en rad markeringar som gäller fondkommissionärernas iakttagande av gällande regler och upprätthållande av de principer som bankinspektionen har fastställt. Därför tycker jag att det finns anledning för bankinspektionen att dels utöva en mycket noggrann kontroll av vad som händer, dels utreda om de regler som finns behöver kompletteras i några hänseenden. Detta har också redan framhållits. Sedan till frågan om banklagstiftningen. Dels rör det sig om en mycket grundlig översyn av banklagstiftningen, något som pågått i många år och som resulterade i en proposition till riksdagen i fjol, dels gäller det den uppkomna frågan om vilka regler som skall gälla om det bildas bankkoncerner, där en bank inte är moderbolag. Jag tycker att regeringen har inlett en dialog i och med att regeringen har lagt fram ett förslag till riksdagen. Regeringen var angelägen om att lägga fram sitt förslag, innan det gick ut några erbjudanden på marknaden om möjligheter att gå in med medel i bolaget. Vi ville med detta klargöra för allmänheten vad som gällde. Vi kan också konstatera att vi inte anser att det är klarlagt vilka regler som definitivt skall gälla, eftersom frågan behandlas av den sittande utredningen. Det är ju så, Nic Grönvall, att vi har möjlighet att återkomma till frågan i riksdagen, eftersom den ju ligger här för närvarande. Den efterlysta dialogen bör därför, Nic Grönvall, föras här i kammaren vid ett senare tillfälle.

Herr talman! Nic Grönvall gör sig skyldig till en ganska fantastisk prestation. Han bekyller mig för att lämna falska uppgifter, medvetna förvrängningar — för att nu nämna några exempel. Jag kan försäkra Nic Grönvall att jag har dokumentation för vartenda ett av de ärenden som jag har redovisat i interpellationen. Att jag avstår från att redovisa ytterligare detaljer beror på att jag vill ta hänsyn till inblandade personer. Detta skall inte hindra oss från att i Sveriges riksdag diskutera principer och funktionen av de regler och lagar som vi har. 19 Ännu mer fantastisk blir Nic Grönvall när han påstår att det är jag som genom att ställa de här frågorna om hur det fungerar i olika avseenden äventyrar börsens anseende. Jag har en bestämd känsla av att börsens anseende hotas mera av de aktörer som på olika sätt går vid sidan av reglerna och som på olika sätt handlar i strid med vad som upplevs som allmän etik på området. Härvidlag tycker jag att händelseutvecklingen har varit verkligt oroande under senare tid. Nic Grönvall borde ju satsa sitt krut mot den nämnda typen av aktörer och inte mot en riksdagsledamot som i en interpellation tar fram vad som verkligen har hänt. Jag kan för övrigt hänvisa till en enda tidningsartikel som handlar om det senaste tillskottet på marknaden, optionsmäklarna. Man beskriver vilka som har fått arbete i branschen. Fyra lyckliga har fått arbete på SOFE. ”En språngbräda i karriären”, säger en person som är 28 år. ”Kul att vara i centrum”, säger en som är 24 år. ”Första gången jag sökt jobb”, säger en annan som är 22 år. Detta visar att utvecklingen har varit så snabb att man helt enkelt inte har hängt med när det gäller att ställa krav på kompetens och utbildning för uppgifterna, och det är ganska allvarligt. De här personerna arbetar på penningmarknaden med rutinarbeten, men gränsen är flytande och nästa månad kan de arbeta med andra uppdrag åt allmänheten. Här menar jag att vi måste ta upp en diskussion. Jag är väl medveten om auktorisationskraven när det gäller fondkommissionärer. Dessa krav är egentligen de enda som finns fastlagda i lagstiftningen om hur verksamheten på fondkommissionsområdet skall bedrivas. När det gäller de enskilda mäklarna finns det inga sådana kvalifikationskrav, och det är därför som jag tycker att det behöver vidtas åtgärder.

Herr talman! Jag vill först vända mig till statsrådet Johansson och när det gäller bankinspektionens roll säga att alla här i riksdagen troligen är ense om att bankinspektionens verksamhet är av stor betydelse. Det som i interpellationssvaret här i dag meddelas om att det pågår en ansträngning för att utveckla myndighetens kompetens och resurser hälsar jag med stor glädje. De frågor som Åke Wictorsson tar upp skall nämligen handläggas där. Åke Wictorsson gör i sitt andra inlägg gällande att han har verklig grund för den beskrivning som görs i interpellationen, och jag antar att han då menar beskrivningen av fondkommissionärers verksamhet. Det lönar sig föga att stå här i talarstolen och diskutera detaljer, men jag vill framhålla att också jag har undersökt den delen av frågan. Åke Wictorsson använder ord som ”ofta” och ”vanligen”, och det är ord som saknar grund. Inom denna näring förekommer överträdanden av regler likaväl som på andra områden, och då behövs en effektiv bankinspektion. I dess verksamhet finns nämligen redan i dag en myndighet som syftar till och som kan se till att regelverket inom fondkommissionsverksamheten efterlevs. Det är därför mycket beklagligt att Åke Wictorsson genom överdrifter och uppblåsta uppgifter efterlyser en än mera långtgående reglering än den nuvarande. Dessutom är det mycket trist att höra Åke Wictorsson uttala sig med ett — Prot. 1986/87:130 sådant förakt om den självreglerande verksamheten. Statsrådet Johansson 25 maj 1987 har i direktiven till värdepappersmarknadsutredningen givit klara besked och sagt att den fortsatta utredningen skall bedrivas i nära samverkan med näringslivets egen självsanerande verksamhet. Det står helt i strid med Åke Wictorssons framställning. Det är också mycket beklagligt att Åke Wictorsson tar detta tillfälle i akt att misstänkliggöra unga människors satsningar på en framtid inom denna marknad. Den enda invändning Åke Wictorsson hade mot SOFE:s verksamhet — han tog det som intäkt för att verksamheten skulle vara oetisk eller stå i strid med gällande regler —- var att vissa av dess medarbetare var unga. Det var ett av de sämsta argument jag har hört i riksdagen.

Herr talman! Det gläder mig att Nic Grönvall numera kräver att bankinspektionens verksamhet skall byggas ut, förstärkas och göras tillräck | ligt slagkraftig på detta område. Det är inte så länge sedan som Nic Grönvall var talesman för en utpräglad självreglering på området och att det inte erfordrades någon form av kontroll och tillsyn. Jag betraktar det som ett framsteg att han ändock har kommit så här långt. Jag hyser inget förakt för den självreglerande verksamheten. Jag upplever att i den mån den kan fås att fungera är det vad som är mest värdefullt när det gäller att utveckla etik och normer på detta område. Jag kan emellertid inte komma ifrån, att när det handlar om tillräckligt stora pengar fungerar inte den självreglerande verksamheten. Det är det jag har försökt belysa i detta sammanhang. Jag har inte anklagat SOFE för att vara oetisk. Jag har bara pekat på det system man har för rekrytering av arbetskraft och mäklare. Jag anser att det bör vara en av de mest angelägna uppgifterna för marknadens självreglering att se till att det införs ett system som fungerar på detta område. Ingen skulle bli gladare än jag om det innebar att man kunde undvika att diskutera ingripanden via regleringar och lagstiftning.
Herr talman! Jag har nog aldrig i riksdagen givit uttryck för den meningen att bankinspektionen skulle avskaffas. Låt oss ta fasta på ett utomordenligt bra uttalande som statsrådet Johansson gör i interpellationssvaret. Statsrådet kanske skulle kunna kommentera det och meddela mig och övriga lyssnare om det är det uttalandet som skall vara normerande för regelskrivningen. Låt oss sedan ta fasta på att det, för att den regelskrivningen skall kunna gälla, behövs en effektiv bankinspektion. Statsrådet skriver: ”Då nya regler skall ställas upp måste, precis som när det gäller den traditionella aktiehandeln, utgångspunkten emellertid vara att allmänhetens förtroende för värdepappersmarknaden skall upprätthållas och att enskildas kapitalinsatser inte otillbörligen äventyras.” Jag fäster stort avseende vid den meningen och gläder mig åt att den innehåller balans och tydlighet. Det är en regel som kräver förekomsten av en effektiv bankinspektion, med resurser och kompetens. Det vore roligt att 2 höra om statsrådet vill bekräfta att detta är en nyckelformulering. Det skulle betyda att vi har fått en ledstjärna, inte bara för lagstiftningen om fondkommission och annan verksamhet utan även för bankverksamheten, där ju samma intressen företräds. Det märkvärdiga och det intressanta med denna mening är alltså att här inte finns en tillstymmelse till antydan om ägandets betydelse för fullgörandet av den roll som banker och fondkommissionärer har att fullgöra.
Herr talman! Ja, det är de utgångspunkterna som bör vara grundläggande när arbetet pågår. Jag vill samtidigt svara Nic Grönvall att jag har uppfattat att också Åke Wictorsson har precis den ståndpunkten och att det är därför han tar upp missförhållanden som faktiskt finns på denna marknad.

Herr talman! Först vill jag be att få tacka utrikesministern för svaret på min interpellation. Jag tvingas däremot konstatera att det inte innehöll några direkta och konkreta svar på mina frågor. Jag tror att det är viktigt att man, när man diskuterar händelser som ofta rapporteras i pressen, inte förfaller till att bedöma dem som allmänt dramatiserade uppgifter, som försök av olika journalister att leka agenter eller att skriva thrillers. I all sin enkelhet berör de faktiskt många gånger i sin gärning en verksamhet som är ett hot mot enskilda människors liv och ett hot mot vår nationella säkerhet. När det gäller TIR-lastbilar är situationen mycket enkel. Sverige kan anvisa inkommande TIR-lastbilar en särskild väg som den rimliga och lämpliga, liksom särskilda tider. På det viset har man möjlighet att kontrollera vad som sker. Man har också möjlighet att vidta åtgärder när någon kör ut på mindre vägar i terrängen, när det inte finns någon anledning att vi från svensk sida skall acceptera den körningen. Jag tror att det är rimligt att göra på det sättet av det skälet att det här inte bara gäller olika typer av skyddsområden och försvarsanläggningar. Vårt öppna samhälle underlättar informationsoch kunskapsinhämtande, vilket sker genom att dessa bilar kör långt vid sidan av de stora allfarvägarna där de har till syfte att inhämta för en potentiell angripare relevant information. Det är mot den bakgrunden, herr talman, jag skulle vilja fråga Sten Andersson om regeringen, som enligt Sten Andersson alltid är beredd att fatta nödvändiga beslut, är beredd att fatta några beslut och vidta några åtgärder i denna fråga. Har man gjort det eller avser man att göra det? Herr talman! Det står klart att den sovjetiska ambassadpersonalens storlek i Sverige är unik om man jämför med alla andra länders representation. Det faktum att Sverige har lokalanställd personal i Moskva, vilket Sovjet inte har i Sverige, minskar inte risken för spionage mot Sverige i Sverige. Det ökar däremot risken för spionage mot Sverige i Moskva. Vi vet att det pågår en intensiv underrättelseverksamhet i Sverige. Vi vet också att Sovjetunionens diplomatiska representation har en storlek i Sverige som jämfört med andra länder är unik. Vi har all anledning att se samband mellan den omfattande diplomatiska representationen och underrättelseverksamheten. Mot den bakgrunden vore det rimligt att på ett eller annat sätt ställa krav på en minskning av den sovjetiska diplomatiska representationen i Sverige. Vi vet att den är en förutsättning för att man skall kunna operera och hålla i gång ett antal olika verksamheter. De må kallas oskyldiga saker som bärplockning, seglats i våra skärgårdar eller tavelförsäljning. Det vore en bra signal om vi visade vår syn på detta genom att ställa krav på t.ex. en tioprocentig reducering. Det kan knappast påverka vår representation i Moskva, som är så oändligt mycket mindre. Om vi vet att det pågår en underrättelseverksamhet, om vi ser och har all anledning att tro att det finns ett samband mellan denna och den diplomatiska representationen, vad har vi då för anledning att inte vidta åtgärder; framför allt om vi har en regering som alltid är beredd att fatta beslut om det är nödvändigt? Om vi inte vidtar några åtgärder, vad har vi då för ursäkt den gången det går illa?

Herr talman! Frågor om TIR-transporterna, som de i interpellationen, har tidigare ställts i riksdagen av riksdagsman Gudrun Norberg. Hon har också i artiklar i olika tidningar tagit upp och behandlat dessa frågor och fått till stånd en diskussion. Grunden till Gudrun Norbergs initiativ liksom till den interpellation vi debatterar i dag är naturligtvis en oro för att de som utför de här transporterna ägnar sig åt underrättelseverksamhet i Sverige. Oerhört viktigt och värdefullt vore, när frågan nu för andra gången aktualiserats i riksdagen, om vi från regeringens sida kunde få ett svar på om det finns någon grund för dessa misstankar eller inte. Vi har i kammaren ingenting annat att utgå från än de uppgifter som förekommer i massmedia. Därför tycker jag att det är beklagligt, när frågan nu på nytt är uppe i riksdagen, att regeringen inte vill tala om hur den uppfattar frågan. Utgör eller utgör inte de här transporterna ett hot mot militära och andra mål som vi från svensk sida har anledning att skydda? Har polisen genomfört någon undersökning av de misstankar som har framkommit i pressen och på annat sätt? Vad har den undersökningen gett för resultat? Vilka slutsatser, om några, har regeringen dragit av det material den fått från polisen? Det kan, herr talman, vara värdefullt med en utrikesminister som — när det passar honom — framträder som statsman. Men det är också värdefullt att som utrikesminister ha en företrädare för regeringen som ger besked i viktiga frågor, sådana som många människor uppfattar som nödvändigt att få klara besked om.

Herr talman! Det är utomordentligt angeläget att utrikesministern nu tar vara på tillfället och svarar på de frågor som har ställts. Jag skall ställa ytterligare ett par. Vilka synpunkter har utrikesministern på det förhållandet att s.k. Prot. 1986/87:130 tavelförsäljare har ertappats med hemliga kartor där de har ritat in militära 25 maj 1987 förråd och andra intressanta och viktiga militära anläggningar? De har ertappats med dessa kartor, de har blivit förhörda av polisen, men man kan inte slutföra en rättslig talan emot dem, därför att de skyller på varandra. Det är ingen som erkänner sig vara innehavare av den ena eller den andra kartan, och svensk rätt kan icke döma kollektivt. Denna fråga har nu varit aktuell i åtskilliga år. Bl.a. har landets överbefälhavare begärt hos regeringen att åtgärder skall vidtas, så att man på något sätt kan pröva det misstänkta spioneriet, och om misstankarna är riktiga att man även skall se till att vederbörande blir fällda. Jag vill också, herr talman, påpeka för utrikesministern att de s.k. TIR-bilarna, dvs. lastbilar, ofta långtradare, märkta med TIR-skylt, rör sig alldeles intill och ibland inom militära skyddsområden. Utrikesministern nämnde om att vi har sådana skyddsområden och att bilarna givetvis inte får vistas där, det håller inte i praktiken. Vårt land är så vidsträckt och så glesbefolkat i dessa områden att det är tämligen fritt fram för denna form av spionage och underrättelseverksamhet. Vittnesmålen är otroligt många. Jag säger ”otroligt många” därför att det bara är ett fåtal iakttagelser om TIR-bilars verksamhet, som uppmärksammas i massmedia. Jag har ställt frågor, främst till försvarsministrar genom åren, om denna obehagliga trafik i vårt land. Det är en trafik som det svenska folket naturligtvis tycker intensivt illa om. Allmänheten är nog mycket förvånad över att det inte händer någonting. Det görs inga ingripanden, förefaller det. Det kan få en menlig inverkan på vår försvarsvilja. Det kan tänkas att en del av denna trafik från öststaterna är ett slags psykologisk krigföring.

Jag skall ge ett exempel på hur det för några år sedan kom in en bil från en öststat över Haparanda, lastad med halvtannat ton matjord. Den bilen kom ca 14 dagar senare till Helsingborg, fortfarande med sin last av matjord. Bilen kom enligt besättningens uppgifter från Ungern och skulle till ett av länderna på kontinenten. Den hade alltså gjort en icke oväsentlig omväg genom Sverige. Varför? Och vad sysslade man med under de två veckorna i Sverige när man inte höll sig till huvudvägarna? Det finns många vittnesmål om TIR-bilar på småvägar, på skogsvägar och i terräng där det knappast finns någon banad väg över huvud taget. Varför förekommer dessa TIR-märkta bilar i par eller kanske tre tillsammans och ställer upp sig på strategiska punkter intill ett militärt övningsområde? Jag frågar utrikesministern: Hur allvarligt ser utrikesministern på detta? Att åtgärder kan vidtas har framgått av de hemställanden som har gjorts till tullverket där man har sagt att åtgärder kan sättas in utan att — jag förutsätter det — det strider mot internationella konventioner eller mot svensk rättspraxis. Det är angeläget att utrikesministern nu ger ett svar.

Herr talman! När det gäller frågan om huruvida det finns någon grund för att ingripa mot de s.k. TIR-lastbilarna är det viktigt att framhålla en sak, nämligen att den enskilda verksamheten i sig inte behöver vara olaglig, men den kan ändå vara olämplig, så att det kan finnas anledning att ingripa. Verksamheten är uppenbart olaglig när den sker genom intrång på olika skyddsområden eller när det är fråga om olaglig informationsoch underrättelseverksamhet. Vanligt orienterande i terrängen i syfte att lära känna svensk terräng är inte olagligt, men det kan likväl vara olämpligt. Att man genom att placera ut de s.k. långtradarna kan använda dem som underlag för satellitfotografering behöver inte i sig vara olagligt, men det är olämpligt att det sker. Den fråga som man kan ställa sig och som jag skulle vilja rikta till utrikesministern är: Vilka skäl finns det för att inte vidta någon åtgärd-t.ex. — Prot. 1986/87:130 genom att anvisa färdrutter eller genom att ta vara på de förslag som 25 maj 1987 framförts från tullverket? Det har också från militärt håll framförts förslag om att ändra regelsystemet. Sådana åtgärder strider inte mot några konventioner, de är lätta att vidta och är i praktiken bara en motsvarighet till vad som gäller för svensk trafik i Sovjetunionen. Herr talman! När det gäller frågan om den diplomatiska representationen i Sverige, är det självfallet så att det faktum att den sovjetiska beskickningen är betydligt större än de andra beskickningarna — även den amerikanska-— ger oss anledning att vara oroliga. Oavsett vilken nation det gäller har vi anledning att vidta mer långsiktiga åtgärder när vi på goda grunder kan anse att det förekommer en olaglig underrättelseverksamhet. Såvitt jag vet — det är möjligt att utrikesministern har någon annan information — finns det i dag mer som tyder på att det sker en olaglig underrättelseverksamhet från de sovjetiska och amerikanska ambassaderna och även från andra länders ambassader. Om det inte är så, är jag villig att diskutera nedskärningar av även andra diplomatiska beskickningar. När vi har så pass många enskilda fall som har skett genom åren, med sina rötter österut, finns det anledning att ta detta på allvar. Jag skulle även här vilja ställa frågan: Vad finns det för anledning att inte vidta åtgärden, som skulle innebära en relativt marginell markering, att något reducera den sovjetiska beskickningen i Sverige?

Gunnar Hökmark nämnde möjligheten att TIR-bilar markerar för fotografering från satellit. Jag tror att så är fallet. Bland vittnesmål som kommit mig till del om berättas också att TIR-bilar flyttat sig strax efter att man från svensk sida börjat störa deras avlyssning. Varför flyttade de på sig? Naturligtvis därför att de märkte att de var bevakade, iakttagna och då inte kunde fullfölja det som de sysslade med. Herr talman! Av utrikesministerns andra inlägg måste jag tyvärr dra slutsatsen att han inte uppfattar den här utländska verksamheten, som har förekommit så länge på svensk mark, som något direkt hotfullt. Hans formulering var sådan att han ansåg att det var först i ett skede där det förelåg ett hot som regeringen skulle göra något mera, något verkningsfullt.

Det är detta som våra frågor gäller: När vidtar regeringen sådana åtgärder?

Herr talman! Jag kan mot den här bakgrunden enbart konstatera att utrikesministern inte är beredd att vidta någon åtgärd när det gäller den typ av verksamhet som vi här har diskuterat. Det är utomordentligt beklagligt.

Herr talman!

Jag vill inledningsvis reda ut hur försvarets reseadministration är uppbyggd. Mot bakgrund av de kraftigt stigande kostnaderna för värnpliktigas resor under 1980-talet har överbefälhavaren inrättat en central reseavdelning, vilken i avvaktan på slutligt ställningstagande ingår i försvarsstaben. Reseavdelningen skall svara för utveckling av nya och förbättring av befintliga resealternativ, utformning av avtal med reseföretag samt förhandlingar syftande till sådana avtal m.m. Avdelningen biträder också de lokala försvarsmyndigheterna med att organisera reseadministrationen. Avdelningen har inrättats för att försvarsmakten som en av landets största kunder inom resebranschen skall kunna göra de stora besparingar som står att vinna genom en rationell och planmässig upphandling av resetjänster. Genom att försvarsmakten samlat är samhällets största resekund är det möjligt att genom centrala avtal utnyttja den konkurrenssituation som råder på marknaden. Härigenom kan försvarets kostnader för resor minska. I de fall det inte råder någon konkurrenssituation kan reseavdelningen verka för att en sådan uppstår genom utnyttjande av olika resemöjligheter och genom att stora uppdrag fördelas på flera leverantörer. Som ett led i rationaliseringssträvandena avseende försvarets reseverksamhet har genom utomstående konsulter startats en särskild resebyrå. Resebyrån benämns Försvarsresor AB. Genom bolaget har vissa ytterligare besparingar uppnåtts. Beträffande Alf Wennerfors fråga om hur besparingen på projektet ”Kronhotell” gått till vill jag säga följande. Försvarsmakten ingick genom reseavdelningen förra året avtal, som ger försvarsmaktens personal rabatt på ca 120 hotell av god standard på olika ställen i Sverige. Dessa hotell benämns i dagligt tal ”Kronhotell”. Försvarsanställda anvisas att använda dessa hotell när så är möjligt. I det tidigare systemet när tjänstemannen själv fritt valde hotell utnyttjades sannolikt ibland dyrare hotell än vad som var nödvändigt. Om inte Kronhotellsystemet införts, hade alltså kostnaden för försvarets tjänsteresor sannolikt blivit betydligt högre. I år har Kronhotellsystemet expanderat, varför besparingarna kan förväntas öka ytterligare. Alf Wennerfors har vidare frågat mig om vilka besparingar som reseavdelningen åstadkommit totalt. Jag vill i sammanhanget påpeka att min målsättning är att beakta såväl de värnpliktigas behov av rimligt snabba och bekväma resor som nödvändigheten av kontroll över kostnadsutvecklingen. Sammantaget bidrog reseavdelningen till besparingar på uppskattningsvis ca 60 milj.kr. för budgetåret 1985/86 inom reseområdet. Dessutom har en rad åtgärder vidtagits för att förenkla administrationen kring tjänsteoch värnpliktsresandet. Allt pekar på att kostnaderna även innevarande budgetår kommer att sänkas. Därutöver kommer ytterligare besparingar att ske för nästa budgetår genom att centrala avtal tecknats om utnyttjande av hyrbilar och konferensanläggningar. Alf Wennerfors har slutligen frågat mig varför en egen, statlig resebyrå inom försvaret är att föredra. På den frågan vill jag svara att det inte är klart att denna resebyråverksamhet bör drivas i statlig regi. Det viktiga är enligt min mening att försvarsmakten kan göra en rationell och planmässig upphandling av resetjänster. Överbefälhavaren har i en framställning till regeringen begärt att få förvärva aktierna i Försvarsresor AB. Regeringen har nyligen avslagit framställningen.

Herr talman! Jag ber först att få tacka försvarsministern för svaret på min interpellation. Försvaret har en stor reseverksamhet, och kostnaderna för den är ca 750 milj.kr. Det är bra att den här verksamheten blir föremål för omprövning, att det sparas och att verksamheten blir så effektiv som möjligt. Varför har jag då interpellerat? Jo, därför att jag ifrågasätter två saker. Är för det första besparingarna verkligen besparingar? Varför etablerar för det andra försvaret en statlig resebyrå, när vi har en resebyråbransch där företagen är utsatta för mycket hård konkurrens? Dessa resebyråföretag kännetecknas av kompetens, effektivitet, noggrannhet och mycket pressade priser. Försvarsministern inleder sitt svar med att ge en bakgrund och bl.a. berätta att ÖB har inrättat en central reseavdelning, som nu ingår i försvarsstaben. I tidningen Försvarets personalvård sägs bl.a. att det är en fördel om man i försvaret kan köpa biljetter i en garanterat försvarsvänlig miljö. Det står alltså ”garanterat försvarsvänlig miljö”. Vad menas? Skall man uppfatta det så att miljön i Sveriges resebyråer är försvarsfientlig? Är Nyman & Schultz, Reso och SJ:s resebyrå fientligt inställda till försvaret? Vad är det för prat? Jag tycker att försvarsministern, som är den ytterst ansvarige, skall förklara bakgrunden till detta uttalande. Om vi någonstans inom servicesektorn kan finna service när den är som allra bäst, så är det just i resebyråbranschen. Det är närmast löjeväckande att mellan raderna i svaret påstå att dessa servicemänniskor skulle ha en fientlig inställning gentemot någon enda kundgrupp. I tidningen Försvarets personalvård understryks också betydelsen av kompetens. Jag vill fråga försvarsministern: Hur många anställda finns det i dag på försvarets reseavdelning? Hur många av dessa har tidigare arbetat i resebyråyrket och har därmed kompetens? Vad kostar den egna resebyrån? Detta omtalas inte i interpellationssvaret. Låt mig vidare uppmärksamma statsrådet på en formulering som tyvärr är betecknande för hela svaret. I andra stycket på s. 2 berörs konkurrenssituationen inom branschen. Den skall utnyttjas, heter det, och det är bra. Men så säger statsrådet så här: ”I de fall det inte råder någon konkurrenssituation kan reseavdelningen verka”... ”genom att stora uppdrag fördelas på flera leverantörer”. Enligt det som står i början av meningen finns det alltså inte konkurrens. Men i slutet av meningen finns det tydligen plötsligt flera leverantörer, dvs. konkurrens. Det här påminner faktiskt om en viss tidning med hemort i närheten av Hjo. När sista bytet på Cypern gjordes användes Transswede. Den provision som Kronflyg då fick drog man av. Kronflyg var alltså billigare i sin offert gentemot FN, som betalar transporterna, därför att man hade dragit av provisionen. Varför förekommer provision? Jo, för att täcka Kronflygs kostnader. Om man inte gör det med provision, hur gör man då? Jo, man låter skattebetalarna stå för kostnaderna. Det är märkligt. Anser försvarsministern att konkurrensen skall fungera på det här sättet och att skattebetalarna skall stå för kostnaderna för reseavdelningen, när verksamheten kan skötas av resebyråbranschen, som tidigare? Kronhotell skulle ge en besparing på 20 milj.kr., sägs det. Hur, frågar jag i min interpellation. I svaret hänvisas till den rabatt man får genom ett förra året ingånget avtal. Den skrift jag håller upp framför mig är ett hotellavtal för statliga verk och myndigheter. Den har nr 61/1986. Avtal av detta slag har RRV ingått med en mängd hotell i landet, och det har man gjort under ett tiotal år. Rabatten ligger numera på 15-20 96 för statliga myndigheter och statstjänstemän. Nu påstås i svaret att den här reseavdelningen har ingått ett eget avtal med 120 hotell, som skall ge stora rabatter, något som medför omfattande besparingar. Detta avtal har tidigare använts av försvaret. Kan det vara möjligt att reseavdelningen har lyckats få ett avsevärt gynnsammare avtal? Marginalerna är ju ytterst små — det har de varit under de senaste åren — och priserna är mycket pressade. Jag har fått information om hur förhandlingar na i exempelvis Halmstad har gått till, och det styrker mig i min uppfattning. Jag ber nu statsrådet att ge mig ett bättre besked om hur besparingarna genom Kronhotellsprojektet verkligen har gått till. Behövs det slutligen en statlig resebyrå? Statsrådet svarar att det inte är klart om denna resebyråverksamhet skall drivas i statlig regi. Detta besked hälsar jag med tillfredsställelse. Det svaret är positivt.

Herr talman! Låt mig inledningsvis instämma i Alf Wennerfors tillfredsställelse över att försvarsministern har sagt nej till ÖB:s framställan om att få förvärva aktierna i Försvarsresor AB. Det är ett positivt besked. I övrigt har kanske Alf Wennerfors och jag litet olika anledningar att delta i denna debatt. Alf Wennerfors värnar om några hotell och resebyråer, medan jag värnar om de värnpliktiga, som är de som får ta del av dessa resor och hur de fungerar. Jag har under en tid försökt följa dessa frågor och har i några motioner lagt fram förslag om hur man bättre skulle kunna använda de pengar som står till förfogande. Men det är svårt att få en klar bild av hur kostnadsutvecklingen har varit på detta område. Flera siffror stämmer inte med varandra. En jämförelse ger vid handen att kostnaderna i 1985 85 skulle vara 405,6 milj.kr. och för 1985/86 vara 409 milj.kr. Det innebär att reseverksamheten måste ha fördyrats. Men nu har överbefälhavaren redovisat en kostnad på 387,4 milj.kr. Därmed uppkommer en besparing, som jag inte riktigt förstår, på 18,2 milj.kr. Det stämmer inte med det bokslut som finns. Försvarsministern sade att det har skett många besparingar inom reseverksamheten. Men var finns dessa? I tidningen Värnpliktsnytt nr 14/1986 säger avdelningsdirektör Jan Ulinder att vanligt reguljärt flyg borde bytas mot vårt eget flyg, dvs. militärt flyg, och det kan ju vara en bra idé. Men i ett annat uttalande säger samme man: ”Under innevarande år finansieras reseavdelningens verksamhet med intäkter som i huvudsak genereras från egen flygverksamhet. Ett fast pris tas ut oberoende av om flygplanet är billigt militärt eller dyrt civilt.” Alltså! Om jag skickar värnpliktiga med militärt flyg och tar lika mycket betalt som Linjeflyg — som tar högt betalt — kan jag kalla mellanskillnaden för vinst, och så betalar jag den tillbaka till fösvaret. Men det kan väl i alla fall inte kallas för en besparing på reseverksamheten. Det är ju rundgång av pengar och måste dessutom medföra administrativa kostnader. Det framgår helt klart av det förslag som reseavdelningen kom med när man skulle spara pengar på de värnpliktigas resor. Avdelningen föreslog att det skulle anställas sex nya byrådirektörer till en kostnad av 2,5 milj.kr. Då undrar jag: Ingår detta i besparingen? När jag såg den här enhetens budget, som för 1987/88 uppgår till totalt 4,3 milj.kr. föreslog jag att reseverksamheten skulle flyttas tillbaka till försvarets civilförvaltning. Då skulle staten kunna spara litet drygt 2 milj.kr. I dag kommer en ny siffra för hur mycket som kan sparas på reseverksamheten. Försvarsministern nämner att de totala besparingarna skulle uppgå till ca 60 milj.kr. Då undrar jag: Vad är det som ingår i det beloppet? Det är väl inte siffrorna från försvarets rationaliseringsinstituts beräkningar för 1984/85 som om igen är med och spökar i bilden? Dem har vi ju aldrig hittat någonting riktigt i.
Herr talman! Jag förstår på Alf Wennerfors tonläge att försvaret är på rätt väg i den här verksamheten. Wennerfors är störd över att försvaret försöker förbättra sin upphandling och söker skaffa sig instrument för detta. Det avgjort viktigaste för mig är att är man en stor kund, finns det säkert förutsättningar att bli framgångsrik i upphandlingen av dessa tjänster. Jag kan förstå Wennerfors irritation över att staten uppträder mer och mer effektivt på det här området. Jag kan trösta Wennerfors med att staten kommer att fortsätta att göra det, trots Wennerfors irritation. Till Margareta Hemmingsson vill jag säga att en del av de frågor hon ställer kommer jag att få svar på av försvarets civilförvaltning så småningom. Civilförvaltningen gör nämligen en granskning av den här verksamheten, och jag avvaktar resultatet av det arbetet.
Herr talman! försvarsministern försöker avfärda mina frågor på ett ur talarens synpunkt skickligt sätt. Han hänvisar till mitt tonläge, att jag skulle vara störd över att försvaret söker förbättra sig och göra besparingar, osv. Sedan svarar han inte på någonting. Jag måste säga att om nu mitt tonläge är sådant att det störde försvarsministern, kanske det beror på att jag inte tror på de besparingar som redovisas. Men det är väldigt svårt att komma till klarhet om vad siffrorna verkligen innehåller, inte minst med tanke på interpellationssvaret. Där får vi inte alls tillräckliga besked. Dessutom hoppas man ju, när man går upp i talarstolen och ställer ytterligare frågor för att få kompletterande svar, att statsrådet, en medlem av regeringen, då skall lämna besked. När han inte gör det, är det inte underligt om jag känner mig ännu mera störd, vilket tonläget möjligen vittnar om. På vilket sätt tänker försvarsministern i fortsättningen ge riksdagen besked på den här punkten? Det står fullt klart, inte minst med tanke på det inlägg som Margareta Hemmingsson gjorde, att här står det inte rätt till. Herr talman! Vi kommer att följa vad som sker i fråga om reseavdelningen och får säkert anledning att återkomma.
Herr talman! Försvarsministern säger att svar skall inkomma från civilförvaltningen. Jag hoppas att försvarsutskottet här i riksdagen och försvarsministern kan ge civilförvaltningen ett positivt svar på dess ansökan om att få överta reseverksamheten. Som jag nämnde tidigare, skulle det innebära en besparing med drygt 2 milj.kr.

Herr talman! Göthe Knutson har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att lösa de akuta problemen och trygga framtiden för Karlskronavarvet. Göthe Knutson har vidare föreslagit att nybeställningar av två kustkorvetter och en ny modern ubåt görs vid varvet. Låt mig erinra om att inom den ekonomiska ram som föreslagits i propositionen om totalförsvarets fortsatta utveckling finns inget utrymme för nya fartygsbeställningar under försvarsbeslutsperioden 1987-1992. Nybeställningar av fartyg enligt Göthe Knutsons förslag kräver ytterligare ekonomiska resurser eller en omfördelning av givna resurser inom den inriktning av det militära försvaret som majoriteten i försvarskommittén föreslagit. En omfördelning av medel skulle innebära att den noga granskade och avvägda inriktningen av försvaret sätts ur spel. Mot denna bakgrund har jag svårt att se några möjligheter till en lösning av Karlskronavarvets problem genom nybeställningar av fartyg över försvarsanslagen under den kommande försvarsbeslutsperioden.

Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret på min interpellation om Karlskronavarvet. Det finns anledning tro att många anställda vid Karlskronavarvet kommer att undra, om detta är det enda som försvarsministern har att säga om det allvarliga läge som råder vid varvet. Karlskronavarvet har en utomordentligt stor uppgift för vårt försvar. Min interpellation gäller även varvets framtida möjligheter att utveckla och bygga fartyg för vårt försvar. Den gäller att behålla en ytterligt viktig producent av den viktiga försvarsmateriel som örlogsfartyg utgör. Varvets framtid får inte äventyras. Detta har faktiskt riksdagen fastslagit tidigare. Det finns åtskilligt att hänvisa till, och jag har gjort det i min interpellation, ställningstaganden från både näringsutskottet och försvarsutskottet. Nu är framtiden för Karlskronavarvet med sina 1 100 anställda uppenbarligen mycket vansklig. Orderläget visar på en djup svacka under de närmaste åren, i dagsläget ned till något över 40 96 av kapaciteten med den nuvarande arbetsstyrkan. Jag har i min interpellation beräknat att 200-250 av de anställda kan räkna med varsel av ett eller annat slag — permittering eller uppsägning — om inte Karlskronavarvet får nya order i år. Försvarsministern motsäger mig inte i sitt svar. Men vad tänker han göra? Mitt parti, moderata samlingspartiet, är angeläget om att varvet finns — jag understryker det ännu en gång — och kan fortsätta på nuvarande kapacitetsnivå och på den höga kompetensnivå som varvet är känt för. Låt mig säga att vi har all anledning att vara stolta över Karlskronavarvet, inte bara för dess stolta anor ända från 1600-talet. När det gäller förmåga att konstruera och bygga örlogsfartyg ligger Karlskronavarvet i många avseenden steget före andra högteknologiska länders örlogsvarv. som den ter sig i dag? Det finns tyvärr inte någon sådan bedömning i hans svar. Statsrådet säger att han har svårt att se några möjligheter till en lösning av varvets problem genom nybeställningar av fartyg över försvarsanslagen under den kommande försvarsbeslutsperioden. Jag beklagar den uppgörelse som träffades mellan socialdemokraterna och folkpartiet när det gäller försvarsramarna för de närmaste fem åren. Det är dess värre en alltför låg nivå, och det avspeglar sig ju alldeles tydligt i bl.a. det svar som försvarsministern nu har gett mig. Det här är dystert. Jag frågar: Vilka andra lösningar har då regeringen och dess försvarsminister när det gäller Karlskronavarvet? Är det civila order inom landet? Man hänvisar ju ofta till att Karlskronavarvet, som är statligt och ingår i den statliga Svenska Varv-koncernen, skall kunna räkna med ett stöd därifrån. Ser statsrådet några möjligheter till exportorder i nuläget? Jag tror dess värre att man från varvsledningens sida bedömer de möjligheterna som ganska små med tanke på den turbulens som diverse vapenexportaffärer har skapat. Vi moderater vill att regeringen anslår ytterligare nära en miljard kronor netto för att bygga två kustkorvetter och en modern Ubåt 90. Korvetterna skulle givetvis helt byggas vid varvet. Jag tar vara på tillfället att konstatera att det är utomordentligt bra fartyg, som kommer att fullgöra sina uppgifter på effektivt sätt. Nu är det så, herr försvarsminister, att chefen för marinen har antytt — kanske rent av sagt klart ut — att han icke har medel att tidigarelägga Ubåt 90-projektet. Det innebär att det antal varsel jag har räknat med, 200-250, kan öka till det dubbla. Det finns alltså en hotbild avseende 500, kanske ännu fler, permitteringar under de närmaste åren vid Karlskronavarvet, i ett län och en bygd som länge drabbats hårt av arbetslöshet.

Herr talman! Karlskronavarvet har ju gamla traditioner och anor — det har över 300 år på nacken. Men det är ett varv som i dag är oerhört modernt och tekniskt avancerat och som väl kan mäta sig med varv i andra nationer ute i världen. Varvet är egentligen ganska unikt, inte minst i det avseendet att Sveriges riksdag har uttalat sig för hur många anställda som skall finnas på varvet. Mig veterligt är detta det enda företag i Sverige om vilket riksdagen har sagt hur stort det skall vara. Karlskronavarvet genomgick en stor rationalisering i början av 80-talet, varvid tyvärr många av de anställda fick lämna företaget. Denna nedgång skedde samtidigt som staten — marinen — beställde en serie kustkorvetter. Två ärlevererade, och varvet håller på att färdigställa ytterligare fyra, av den s.k. Göteborgstypen. Rent teoretiskt kan man i dag se att om det inte kommer några beställningar till varvet under den närmaste tiden, blir det en svacka i beläggningen under ett par år framåt. I vad mån det kan leda till varsel eller uppsägningar kan jag inte sia om, och ingen annan heller — utom möjligtvis företagsledningen och den fackliga organisation som har att hantera dessa frågor.

Detta uttalande är enligt min uppfattning mycket starkt och innebär att det kommer att bli ökad sysselsättning i Karlskrona, i Blekinge — en region som så väl behöver en sådan ökning. Nyligen har en stor affär gjorts upp mellan Kockums Marin och Australien om ubåtar. Vad detta innebär för Karlskronavarvet kan givetvisinte jag säga. Men jag tror mig kunna slå fast att det betyder oerhört mycket positivt när det gäller kunskapen, både på Kockums Marin och på Karlskronavarvet. Jag hoppas alltså att Karlskronavarvet också får del av detta. Svenska Varv — staten — har enligt min mening ett stort ansvar för Karlskronavarvet och för sysselsättningen på varvet, inte minst med tanke på att Karlskronavarvet ligger i en region med svag sysselsättning, nämligen Blekinge. Om det nu inte finns mera utrymme i försvarsuppgörelsen — och det finns det inte, det måste vi slå fast — så borde fantasin få spela och hitta andra möjligheter att klara sysselsättningen i Karlskrona för att man skall kunna upprätthålla kunskapen under den period då svackan tycks vara. Det har ju uttalats på många håll att vi i Sverige har behov av miljö-, forskningsoch andra fartyg. Jag utgår från att försvarsministern delar min uppfattning att det skulle vara möjligt att förlägga sådana objekt till Karlskronavarvet för att man skall kunna upprätthålla kunskapen — och för att vi också i framtiden skall kunna ha ett modernt, effektivt och bra örlogsvarv.

Herr talman! Jag tycker att man helst skall tala i operativa termer när man diskuterar försvaret. Men låt mig ändå ”tala försvarsgrenar”. Den försvarsuppgörelse som träffades mellan folkpartiet och socialdemokraterna fick, om jag ser till försvarsgrenarna, en mycket marin inriktning. Det innebär ett påslag på marinen över den s.k. grundnivån på 1,3 miljarder, nästan dubbelt så mycket som ÖB hade föreslagit på motsvårande nivå, den s.k. nivå 4. För marinen ger uppgörelsen, på 15 miljoner när, detsamma som ÖB ekonomiskt hade föreslagit på den s.k. nivå 6, alltså moderaternas nivå. Försvarsuppgörelsen innebär alltså en marin satsning. När man ser till innehållet, visar det sig att det också skiljer sig från vad ÖB föreslog. Det är en större satsning på utbildning, en betydligt större satsning på ubåtar, på ubåtsskydd och på tung kustrobot. Vidare innebär uppgörelsen extra pengar till ett nytt stridsfartyg och till skärgårdsförsvaret. Det som jag upplever som oroande är att vi på den sista tiden fått indikationer på att ubåtarna blir fördyrade. Ubåt 90 sägs bli väsentligt dyrare än vad man tidigare sagt. Jag skulle vilja säga till försvarsministern att vi från politiskt håll prioriterar att vi får fler ubåtar och får dem tidigt i stället för att det prompt måste vara mycket hög, fram för allt elektronisk, nivå på dem. Jag tycker att man seriöst skall undersöka att satsa vidare på den s.k. Västergötlandsklassen, alltså den som vi bygger. Man skall hellre minska satsningarna på t.ex. nya dataspråk för att tidigare få leveranser av fartyg och därmed tidigare få upp antalet från nuvarande 12 till 14. Det är lättare att göra så nu när vi vet att Australienorden gör att de berörda företagen sysselsätter utvecklingskompetens för att fullfölja den ordern. Kan man vidmakthålla det som ligger i försvarsuppgörelsen, nämligen att leveranserna av ubåtar skall tidigareläggas, har det naturligtvis positiva effekter för sysselsättningen vid Karlskronavarvet. Herr talman! För elva månader sedan fanns det en liten notis i tidningarna om att Karlskronavarvet hade fått en order från Norge på två civila sidokölssvävare. Det skulle leda till att Karlskronavarvet tillfälligt behövde förstärkningar på personalsidan. Dessa två båtar håller nu på att tillverkas. I den mån Karlskronavarvet får exportorder vet man det oftast inte så tidigt i förväg som man när det gäller beställningar från det svenska försvaret.— Vad gäller vissa annars möjliga exportländer tillåter jag mig reflexionen att det som Boforsledningen haft för sig har skadat Sverige på många sätt. Det har påtagligt skadat möjligheterna för Karlskronavarvet. Boforsledningen får ta på sig ett stort ansvar för problem i flera svenska industrier. Herr talman! Jag tycker det är angeläget att framhålla att Karlskronavarvet är en enhet med, såvitt man kan se, mycket stor betydelse lång tid framåt när det gäller att förnya den svenska flottan. Det varvet ingår i en koncern. Det är rimligt att en koncern stöttar ett sådant företag när det har besvärligt en tid. Jag finner det rimligt att Svenska Varv stoppar in egna riskpengar i Karlskronavarvet t.ex. för att göra en ännu kraftigare satsning på att snabbt utveckla det nya stridsfartyget. Det har i så fall också en psykologisk positiv effekt om Svenska Varv visar att man tror på Karlskronavarvet. Då är det naturligtvis mycket lättare att förhandla med försvaret i olika hänseenden. Jag vädjar till statsrådet: Försök att tidigarelägga ubåtsleveranser, även om det ekonomiskt förutsätter att man väljer bort en del av Ubåt 90 och i stället bygger vidare på den s.k. Västergötlandsstandarden. Fortsätt med satsningarna på export och be Svenska Varv att ta ett ansvar för en mycket fin enhet i koncernen.

Herr talman! Många av de frågor som här berörts kommer riksdagen om några dagar att få behandla när regeringens förslag till hur försvaret skall riktas in de närmaste fem åren kommer upp till behandling. Jag hoppas, herr talman, att riksdagen skall respektera att jag försöker hålla mig till interpellationen och försöker bärga mig tills jag får tillfälle att återkomma till riksdagen i försvarsdebatten. Jag vill ändå säga några ord till Göthe Knutson. Göthe Knutson beskriver situationen vid varvet i ytterst ”alarmistiska” termer. Jag har inte fått de uppgifter Göthe Knutson nu sprider omkring sig vare sig från varvsledningen eller från de fackliga organisationerna. Det brukar vara de som sitter inne med de största kunskaperna. Men jag vill inte undvika att beröra Göthe Knutsons frågor. Göthe Knutson säger att situationen skulle kunna helt förändras om det fanns ytterligare några miljarder till att bygga fartyg. Det är klart att man kan lösa frågorna på det viset. Det är bara så att Göthe Knutson naturligtvis inte det ringaste ägnat sig åt att fundera hur dessa pengar skall tas fram. Det är mycket enkelt för Knutson att i en talarstol slå ut med händerna och säga: Bara vi gör så här, skall vi lösa frågorna. Men det är Karlskronavarvets, och Svenska Varvs, styrelse som har ett ansvar i dessa frågor. Från riksdagens sida anslår man i första hand medel till marinen och anvisar hur dessa skall användas. Vi får återkomma i frågan när riksdagen har fattat sitt beslut på detta område. När det sedan gäller exporten har riksdagen förutsatt att Karlskronavarvet vid sidan om leveranser till flottan skall operera på exportmarknaden. Jag vet att Karlskronavarvet anstränger sig för att göra det. Men det måste, för att få ekvationen att gå ihop, finnas en rätt bra basis för den svenska flottans beställningar. Detta kompletteras sedan med export och kanske också, som Christer Skoog var inne på, med leveranser av fartyg för andra användningsområden. Karlskronavarvet måste naturligtvis — det hoppas jag att också Christer Skoog utgår från — följa upphandlingsförordningen. Karlskronavarvet har att tävla tillsammans med andra varv i vårt land om de fartygsbeställningar som kan komma i fråga. Slutligen, herr talman, vill jag säga till Hans Lindblad att jag delar hans bedömning när det gäller ubåtarna och vilken inriktning man bör ha i det fortsatta arbetet. Programplanen kommer ju till försvarsdepartementet litet längre fram i sommar, och då finns det skäl att se om man inte kan lösa dessa frågor på det sätt som Hans Lindblad indikerar.

Herr talman! Låt mig säga att jag personligen har stort förtroende för Karlskronavarvets ledning. Detta säger jag med anledning av vad försvarsministern tidigare sade om att han utgår från att varvet anstränger sig för att få order från annat håll än försvaret. Exportsituationen torde vara den som jag tidigare beskrev och som Hans Lindblad också var inne på. Beträffande den mycket viktiga grunden för min interpellation är jag utomordentligt förvånad över att försvarsministern inte har tagit del av den redovisning som Karlskronavarvet har tagit fram. Jag säger tagit fram, för den finns dokumenterad. Eftersom det står ”konfidentiellt” på handlingen i fråga, kan jag icke här och nu överlämna den till försvarsministern. Jag utgår från att försvarsministern kommer att få handlingen i fråga, med dess mycket översiktliga, lätttillgängliga och schematiska skisser över den s.k. sysselsättningssvackan och över de behov som vår marin har när det gäller fortlöpande förnyelse av bra fartyg i marinen. Det behövs alltså många nybeställningar framöver. Men det är nu som varvet saknar order för de närmaste åren. Svackan kan anges till ca 40 26 av nuvarande kapacitetsnivå med 1 100 anställda. Det har emellertid förutsatts att marinen kan tidigarelägga beställningar av Ubåt 90. Det antal på 200-250 färre anställningar som jag har talat om kan dubblas, om kapaciteten minskas. Jag säger givetvis inte detta för att skrämmas eller för att ställa till med tråkigheter utan för att vi nu, medan tid är, skall kunna ta fram de pengar till försvarsanslagen som gör att vi kan skapa två fullvärdiga ubåtsjaktsstyrkor. I den skiss som finns i den aktuella propositionen är ubåtsjaktsstyrkorna inte fullvärdiga. Det behövs två korvetter till, och det är ytterst lämpligt ur ekonomisk synpunkt att se till att man förlänger beställningsserien vid Karlskronavarvet. En samtidig beställning av en ubåt i samarbete mellan Kockums och Karlskronavarvet skulle innebära att man förhindrar den kris som eljest uppstår vid varvet i Karlskrona och i Blekinge.
Herr talman! När jag hade mina tidigare uppgifter i regeringen, jobbade jag mycket nära med frågor som gällde de statliga företagen av typ Svenska Varv och Karlskronavarvet. Jag skall försöka uttrycka mig milt när jag reagerar på Göthe Knutsons sätt att behandla konfidentiella uppgifter som det nu ifrågavarande företaget har lämnat. Först går Göthe Knutson ut offentligt och talar om beläggningssituationen och om vilka svårigheter varvet har. Sedan talar han om turbulens kring exportfrågorna, och därefter talar han om sitt stora intresse av att slå vakt om sysselsättningen vid Karlskronavarvet.

Jag beklagar att Göthe Knutson har försatt företagsledningen i en sådan här situation. Jag hoppas, herr talman, att företagsledningen är så pass skicklig att den kan klara även den situation som Göthe Knutson har försatt den i.

Herr talman! Jag är glad över försvarsministerns besked att han anser det viktigt att öka antalet ubåtar och att man för att nå detta kanske skall nöja sig med den kapacitet som Västergötlandsklassen representerar. Denna klass omfattar Östersjöns mest tystgående och i många hänseenden modernaste ubåtar. När folkpartiet förberedde sina förslag inför försvarsbeslutet hade vi tagit upp étt högre belopp för ubåtar, eftersom vi fått uppgift om att det skulle bli en fördyring. Representanter för de militära staberna sade emellertid till oss: Ta inte upp ett så högt belopp — då får vi en dålig förhandlingssituation gentemot industrin, för det skall inte bli fördyringar. När myndigheter senare konstaterar att det förmodligen blir fördyringar kan vi notera att de förutsättningar som innebar att Ubåt 90 skulle klaras inom ramen för de belopp som myndigheterna angivit inte längre gäller. Det är viktigt att öka antalet ubåtar, och man måste inte gå upp i kvalitetsnivå. Jag tycker alltså att det besked som försvarsministern här har givit är positivt. I praktiken kan det bli någon ”spetsning” av Västergötlandsklassen, men man skall utgå från den båt som nu håller på att byggas och inte tillföra sådant som leder till fördyringar annat än när det är absolut nödvändigt att göra detta. Göthe Knutson talår om ubåtsskyddsstyrkor. Jag vill då framhålla att överbefälhavaren aldrig har använt detta begrepp. När ÖB i fjol lämnade sin programplan var hans råd till politikerna att köpa fler helikoptrar för ubåtsjakt. Det var bristen på sådana som han ansåg vara det största problemet i sammanhanget. I dag är det nog ingen som hävdar den uppfattningen, men detta var alltså ÖB:s råd. ÖB hade på den nu aktuella nivån inget förslag om att det skulle anskaffas fler fartyg. Det kan dessutom nämnas att i slutskedet av försvarskommitténs arbete sades från de militära myndigheternas sida: Problemet är personalen. Vi kan inte ha ute alla de båtar, alla de helikoptrar som redan finns eller snart levereras. Se då till att kvaliteten blir så hög som möjligt. Det är detta som gör att de 600 milj.kr. som nu kan sättas in för ubåtsskyddssatsningar väsentligen går åt för att höja kvaliteten, med hydrofoner, analysutrustning o. d. ÖB:s råd i slutskedet var alltså att man skulle höja kvaliteten, medan hans ursprungliga krav var att det skulle anskaffas fler helikoptrar. Men ÖB har aldrig argumenterat i den riktningen att det skulle köpas fler båtar för att sätta upp ytterligare s.k. ubåtsskyddsstyrkor. Det begreppet finns över huvud taget inte i hans vokabulär.

Herr talman! Låt mig först beträffande Hans Lindblads uttalande säga att chefen för marinen så sent som för ett par månader sedan framhöll att för att vi skall få fullvärdiga ubåtsjaktsstyrkor krävs det fyra kustkorvetter i varje styrka. ÖB har i dens.k. gröna boken — programplanen — framfört önskemål om fler kustkorvetter än vad som finns i uppgörelsen mellan regeringen och folkpartiet. Får jag påminna om att i ett förstamajtåg i Blekinge fanns ett plakat — jag utgår från att det var godkänt av arrangörerna — på vilket det stod: Försvarsuppgörelsen innebär fara för Karlskronavarvet. Moderata samlingspartiet redovisar alternativ som är finansierade till sista kronan. Våra förslag har aldrig ifrågasatts på den punkten. Så är fallet också nu. Det föreligger dessutom en överfinansiering i regeringens pakt med folkpartiet på 2 miljarder kronor. Dessa pengar räcker för att trygga sysselsättningen vid Karlskronavarvet. Försvarsministerns sätt att bemöta mig tillhör väl de alternativa standardmodellerna. En modell är att höja rösten, och jag tror uppriktigt sagt inte att det ligger för Roine Carlsson att göra på det sättet. I stället använder han en gråtmild ton och påstår att jag skulle ha äventyrat varvet och dess framtid. Det spel som försvarsministern nu försöker iscensätta är högst anmärkningsvärt. Han säger att han icke känner till varvets situation, trots att försvarsutskottet i riksdagen har blivit grundligt informerat i saken. Det finns någon skiss i handlingarna som är konfidentiell. Den har jag icke åberopat. Jag har inte yttrat mig om någonting som är sekret. Jag har gett samma information som varvet har gett till de blekingska riksdagsledamöterna. Fråga er partivän Christer Skoog, herr statsråd! Han är en hedersman som vet precis vad som har sagts, och han kan återge detta här i kammaren. Jag har uppenbarligen gjort en utomordentligt stor välgärning — min blygsamhet säger mig att jag inte skall gå längre — som har offentliggjort det som försvarsministern icke kände till. Först nu har försvarsministern fått klart för sig hur allvarlig situationen är för Karlskronavarvet.
Herr talman! Göthe Knutson har tydligen bestämt sig för att till det yttersta anstränga sig för att exponera Karlskronavarvets beläggningssituation för att på det sättet sprida all tänkbar upplysning till eventuella beställare av produkter från Karlskronavarvet. Jag finner den hantering som Göthe Knutson ägnar sig åt vara ytterligt intressant.

Herr talman! Jörn Svensson har frågat mig om regeringen i ljuset av de senaste årens erfarenheter är beredd att inleda en omorganisering på helt ny bas av landets säkerhetspolis. Jag ämnar inte närmare gå in på de olika anmärkningar gentemot säkerhetspolisens arbete som görs i interpellationen och som innehåller en rad kategoriska påståenden som enligt min mening genomgående är missvisande eller direkt felaktiga. Låt mig bara konstatera att motioner med yrkanden om en översyn av säkerhetspolisens verksamhet under senare år vid ett flertal tillfällen har avslagits av riksdagen i enlighet med förslag från justitieutskottet. Som riksdagen också i skilda sammanhang har fått information om så har emellertid organisationsförändringar och andra reformer rörande säkerhetspolisen beslutats under senare år. Självklart måste organisation och inriktning av verksamheten också framdeles ses över fortlöpande. Vad jag har sagt nu skall emellertid självfallet inte förstås så att jag ställer mig avvisande till varje tanke på en mer allmän översyn av säkerhetspolisen. Som även justitieutskottet har erinrat om i ett av de nyss nämnda motionsärendena förordade juristkommissionen i fallet Berling att säkerhetspolisen så småningom borde bli föremål för en förutsättningslös utvärdering. Dessutom kan ju olika frågor rörande säkerhetspolisens verksamhet tänkas komma upp som ett resultat av arbetet inom de båda kommissioner som har tillkallats med anledning av mordet på Olof Palme.

Herr talman! Jag tackar för svaret på min interpellation. Jag har ju lärt mig att vi har en justitieminister av det så att säga undvikande slaget. Ur hans synvinkel kanske det är ett klokt sätt att agera, men knappast ur parlamentarismens. Det är uppenbart för var och en att vi börjar komma till vägs ände när det gäller säkerhetspolisens inkompetens och skandaler. Det är litet synd att Sten Wickbom inte själv är intresserad av att göra någon närmare undersökning av säpos olika aktiviteter i doldom nu och i det förflutna. Han kunde t.ex. fråga grekiska juntamotståndare om säpos infiltration i grekiska föreningar under juntatiden. Han kunde fråga hur uppgifter om greker i Sverige kunde hamna i händerna på juntans åklagare och bilda underlag för domar mot grekiska demokrater. Han kunde fråga vad säpo hade för skäl att under samma juntatid misstänka grekiska socialdemokrater i Sverige för spioneri till förmån för Sovjet. Han kunde fråga parlamentsledamoten Kyriazis ifall säpo avslöjade ett antal demokratiska grekers resa hem för juntans myndigheter, så att de kunde gripas vid hemkomsten. Han kunde fråga säpo varför man var så passiv gentemot Ustasjaterroristerna trots att det inträffat ett attentat av Ustasja mot det svenska konsulatet i BadGodesberg. Han kunde samtidigt fråga varför terroriststämpeln mot Ustasja har upphävts och om det är lämpligt att säpo i dag använder Ustasjafolk som tjallare. Han kunde fråga varför man drog i gång rättsligt omotiverade åtgärder mot den jugoslaviske invandraren Kauklija och genom honom försökte misstänkliggöra statsminister Fälldin och invandrarminister Andersson — en intressant parallell till den numera avslöjade skandalen om M 15:s intriger mot premiärminister Wilson. Han kunde också fråga vad säpo hade att göra i den komplott som sökte dra in justitieminister Geijer i en s.k. bordellhärva. Detta byggde ju på lögner och vaga formuleringar i en promemoria. Vidare vill jag för min del fråga justitieministern: Hur ser han på det faktum att den övervägande delen av terrorismen i Västeuropa numera har sitt ursprung i de statliga säkerhetstjänsterna, som kraftigt trappat upp sin verksamhet på området. Vad anser justitieministern om parlamentsutredningen i Italien, som avslöjat säkerhetsorganens aktiva organisering av de stora terrordåden i landet. Och vad för slags åtgärder anser justitieministern motiverade för att klarlägga hur förbindelserna är och har varit mellan svenska säpo och europeiska säkerhetstjänster som ägnar sig åt sådan brottslig verksamhet? Nu har ju säpo återigen varit framme, i ett kanske allvarligare sammanhang än tidigare. Man har bedrivit trakasserier mot kurder. Man har i hög grad gjort sig medskyldig till uppbyggande av det s.k. huvudspåret, som sedan visat sig totalt felaktigt. Denna verksamhet har spelat en avgörande roll för att sabotera arbetet med att finna Olof Palmes mördare. Drar inte justitieministern några som helst slutsatser av detta högst uppseendeväckande förhållande? Är han själv fortfarande så traumatiskt fixerad vid PKK-spåret att han inte kommit över herr Holmérs fall? Det är väl ändå numera uppenbart att vi inte har den typ av säkerhetstjänst som behövs. Löslig hantering av uppgifter, en konspiratorisk syn på världen, med värderingar som överensstämmer med vad man kan höra från Ronald Reagans kansli eller från överste North — det är en dålig grund för kunskap och effektivitet i kampen mot terrorismen. Detta borde föranleda att man nu tar upp frågan om en förutsättningslös omorganisering av säpo. Nu när situationen så klart visat på behovet härav, vad är man rädd för? Har man inte kontroll över situationen? Eller litar man på säpo och dess befängda agerande? Jag tycker att det är dags för litet mera raka och hederliga svar i ljuset av allt smussel, falska anklagelser och villospår.
Herr talman! Jag har inte velat gå in på de anklagelser som Jörn Svensson riktar mot säkerhetsavdelningen vid rikspolisstyrelsen. Jag vill här inledningsvis säga att jag känner mig mindre motiverad för en sådan debatt redan med hänsyn till det sätt på vilket Jörn Svensson lade upp sin interpellation. Han riktar där i åtta satser mycket allvarliga anklagelser mot säkerhetsavdelningen. Jag har påstått att dessa är vilseledande och felaktiga. Men det är inte nog med detta. Anklagelserna inleds med uttryck av typen ”det är sålunda klarlagt”, ”det är klarlagt”, ”det är uppenbart”, ”det är tydligt” och ”det är helt klart”. För Jörn Svensson finns det inget utrymme för diskussion — Jörn Svensson vet bäst. Man blir mot den bakgrunden initialt inte särskilt motiverad för en debatt med Jörn Svensson.

Jag vill i sammanhanget erinra om att riksdagen har företrädare, i justitieutskottet och i rikspolisstyrelsens styrelse, vilka har full insyn i säkerhetsavdelnings verksamhet.

Herr talman! Det är inget nytt att justitieministern inte är så motiverad för debatter. Det brukar han inte vara oavsett vilket ärende det gäller och oavsett vilka interpellationer man framställer. Jag tycker emellertid att vi nu kan bortse från justitieministerns personliga omdömen om mig. Det väsentliga är ju att om han inte tror på mig och på att jag har underlag för det som jag säger står det honom fritt, eftersom han har en gynnsammare position i det avseendet än vad jag har. Jag har betydligt svårare att få fram sådana omständigheter. Eftersom han har en gynnsammare position borde det kunna vara lämpligt för honom att han med sina resurser försöker kontrollera om och vad som då ligger bakom de uppgifter som han inte tror på. Det är ju inte möjligt för en ansvarig justitieminister att nu inta något slags neutral attityd gentemot säpo och säpo:s roll och karaktär i samhället i dag.

Vem skall stå till svars för detta? Är det inte uppenbart att detta pekar på att man har en inriktning och en typ av organisation som inte tjänar sitt syfte? Om man verkligen vill ha en effektiv kamp mot terrorismen och göra en effektiv insats för att nu så gott sig göra låter bidra till utredningen om mordet på Olof Palme behöver man en säkerhetstjänst med en annan inställning, en annan uppbyggnad och med en annan sorts folk, så att säga mer av vanliga, hederliga kriminalpoliser snarare än konspiratörer av det här slaget. Jag kan ge justitieministern ytterligare ett uppslag som han kan gå vidare med oavsett om han tror på mig eller ej, nämligen att det vore ett väldigt intressant studium att undersöka på vilket sätt under t.ex. det senaste året som olika uppgifter från säpo till utvalda journalister brukar läcka ut för att skapa den desinformation som i sin tur sedan kan skapa den rätta politiska stämningen för ingripanden mot speciella folkgrupper eller oskyldigt misstänkta.
Herr talman! Jag nämnde att riksdagen har en fullgod insyn i säkerhetsavdelningens verksamhet, och jag skall tillägga det som alla, även Jörn Svensson, vet, nämligen att jag själv naturligtvis också har denna insyn. Jag står för och tar ansvar för de bedömningar som jag gör mot bakgrund av den insyn som jag har. Jag har redovisat min bedömning i den fråga som Jörn Svensson väckte i sin interpellation. Jag gör bedömningen mot bakgrund av min kunskap om förhållandena.

Herr talman! Då kan vi uppenbarligen inför offentligheten konstatera att det förhållandet att det falska PKK-spåret i så hög grad byggdes upp av säkerhetspolisen inte berör landets justitieminister. Han tycker inte att säkerhetspolisen behöver granskas eller omorganiseras av denna anledning.